Fru talman! Herr Wikström har frågat mig om jag är beredd att — mot bakgrund av de alarmerande uppgifterna om lärarsituationen i bl.a. Stockholm — låta fyllnadstjänstgöring inom kommunal vuxenutbildning inräknas i extra ordinarie lärares tjänst under läsåret 1972/73 om uppsägning därigenom kan undvikas. Regeringen har den 14 maj 1970 beslutat om en rad åtgärder för att generellt trygga anställningen för de icke-ordinarie lärarna i skolväsendet. Därutöver har en rad speciella insatser gjorts, bl.a. för lärarna i den del av gymnasieskolan som svarar mot den tidigare yrkesskolan samt, i vad gäller den kommunala vuxenutbildningen, för glesbygdsområdena. Jag vill vidare erinra om vad utbildningsutskottet anför i betänkandet nr 18 år 1972, nämligen att en motion med det syfte herr Wikströms fråga har inte bör påkalla någon riksdagens åtgärd.

Fru talman! Eftersom herr Wikström är förhindrad att vara här och själv ta emot sitt svar ber jag att få tacka statsrådet Moberg för detta svar. Tyvärr måste jag säga att det i sak inte innebär speciellt mycket positivt för de 150 lärare som nu blir arbetslösa här i Stockholm i höst — förmodligen blir det ett större antal över hela landet. Man måste ur deras synpunkt betrakta svaret som ganska deprimerande. Nu är det ju så att en utredning arbetar med att försöka komma fram till om det skall finns möjligheter att få inräkna vuxenundervisningen i lärartjänstgöring på grundskola eller gymnasieskola. Det är i och för sig riktigt. Men frågan är just nu: Vad skall man göra i det aktuella problemet? Jag frågar alltså igen statsrådet Moberg, om det inte finns möjlighet att lösa det problem som uppstått genom den situation som är aktuell i Stockholm dessa dagar genom att man provisoriskt utfärdar sådana föreskrifter att fyllnadstjänstgöring i vuxenutbildningen får räknas in i lärartjänsten för övrigt.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att om detta svar befinnes vara deprimerande och inte innebära något mycket positivt är det en karakteristik av det enhälliga betänkande som kammaren snart får att ta ställning till.
Fru talman! Det enhälliga betänkande som kammaren snart skall ta ställning till gäller alltså den långsiktiga problematiken beträffande möjligheten för lärare att få inräkna fyllnadstjänstgöring i vuxenutbildning. För nuläget kan man alltså med stöd av de bestämmelser som utfärdades 1970 kortsiktigt ge sådana föreskrifter att man kan lösa det akuta problemet för de ca 150 lärare i Stockholm som råkar bli arbetslösa. De flesta timmar i den kommunala vuxenutbildningen bestrides av timlärare. De kan vara antingen behjälpliga timlärare eller lärare som fullgör undervisningen i form av tilläggstimmar. Om det skulle vara så att man ersätter den förra kategorin med extra ordinarie lärare som fullgör sin undervisning i vuxenutbildningen som fyllnadstjänstgöring blir lönekostnaden oförändrad. Om man däremot ersätter kategorin lärare som fullgör sin vuxenutbildningstjänst i form av tilläggstimmar med fyllnadstjänstgörande lärare blir kostnaden lägre. Det finns väl inte, herr Moberg, eller har sällan funnits, ett bättre tillfälle att utan extra kostnad för skolväsendet lösa ett personalproblem på ett sätt som skulle gynna både lärare och elever. Därför kvarstår hos dessa lärare fortfarande oron över varför det inte finns möjlighet att justera de 1970 utfärdade bestämmelserna så att man provisoriskt kan lösa de problem som just nu har uppkommit för denna lärarkategori.

Man är enig om att först sedan skolöverstyrelsen gjort denna utvärdering är tiden mogen att ta ställning till huruvida man skall kunna räkna in vuxenutbildningstjänst i kommunal regi i underlaget för lärartjänst. Mot den bakgrunden ser jag inte att det är vare sig möjligt eller rimligt att nu gå fram på den väg som herr Stålhammar här frågar om. Jag tycker att ni i folkpartiet på denna punkt skall vara litet fastare i er ståndpunkt. Ena minuten tar ni ställning i utskottet för att frågan skall utredas. Sedan kommer en tidningsartikel, och vips är ni beredda att ändra ståndpunkt. Visa i voteringen att ni ändrat ståndpunkt och kom inte med följdfrågor av denna typ innan utskottsbetänkandet är behandlat.

Fru talman! I fråga om anslagen till vuxenutbildningen, som vi nu går över till att debattera i anledning av propositionen 26 och utbildningsutskottets betänkande nr 17, finns en markering i propositionen som är av principiell betydelse och som därför förtjänar att uppmärksammas. Anslagen till studiecirkelverksamhet har i propositionen räknats upp med 35 miljoner kronor. SÖ föreslog i sin petitaframställning 10 miljoner kronor. Anslaget till kommunal vuxenutbildning har också höjts med 35 miljoner kronor. Här hade SÖ föreslagit en ökning med ytterligare många fler miljoner. I propositionen är alltså de två anslagen, till studiecirkelverksamheten och till den kommunala vuxenutbildningen, uppförda med samma belopp, 165 miljoner kronor vartdera. Regeringens och utbildningsdepartementets ställningstagande måste innebära att man bestämt sig för att studiecirkelverksamheten och den kommunala vuxenutbildningen skall få utvecklas i ungefär samma takt. Utbildningsutskottet accepterar synsättet, och personligen är jag av samma mening. Folkbildningsorganisationerna får inte komma i det besvärliga läge som de råkade i 1968. Därutöver är den kommunala vuxenutbildningen betydligt dyrbarare per individ än studiecirkelverksamheten. Om den också är effektivare och ändamålsenligare än studieförbundsverksamhet är tills vidare en öppen fråga — mycket talar snarare för motsatsen. Över huvud krävs en översyn och en utvärdering av hela vuxenutbildningsfältet, eftersom formerna för samhällsstödd vuxenutbildning nu är många och mycket skiftande. I en moderat partimotion från januari krävs dels en översyn av vuxenutbildningens mål, organisation, dimensionering och finansiering, dels en ingående värdering av de erfarenheter man hittills gjort. I slutet av februari, alltså en månad efter det att motionen hade väckts, fick emellertid kommittén för studiestöd åt vuxna, den s.k. SVUX, tilläggsdirektiv. Deras innebörd är, så långt jag kan se, att kommittén även skall ägna sig åt en översyn av vuxenutbildningen. Det finns alltså inte längre någon anledning att driva motionen. Dess syftemål bör vara tillgodosett, och man kan endast uttrycka den förhoppningen att SVUX snabbt skall ta itu också med sin nya uppgift; om inte finns det anledning att återkomma. Beträffande detaljer i fråga om den kommunala vuxenutbildningens nuvarande utformning kan man med tillfredsställelse anteckna att statsrådet Moberg, som i detta stycke är den ansvarige, nu tycks ha fått klart för sig att lärarorganisationen inom den kommunala vuxenutbildningen för effektivitetens skull behöver förstärkas. Men längre än till en inte tidsbestämd utredning kan han inte sträcka sig. Inom vuxenutbildningen finns för närvarande inga fasta lärartjänster. Undervisningen bedrivs av timlärare. Inte heller finns det några huvudlärare och institutionsföreståndare. Fasta lärartjänster skulle otvivelaktigt medföra ökad stabilitet i undervisningen. Statsrådet Moberg ämnar som sagt uppdra åt SÖ att utreda frågan. Detta räcker inte för oss på den moderata sidan, som sedan länge pläderat för fasta lärartjänster. Vi menar att man utan utredning, som tar sin tid, genast kan sätta i gång med en försöksverksamhet. Behovet är dokumenterat, lärare finns tillgängliga. Utbildningsutskottet har tyvärr gått på herr Mobergs fördröjande linje när det gäller fasta lärartjänster. Däremot har utskottet anslutit sig till ett annat moderat förslag, nämligen att lärarna inom vuxenutbildningen bör beredas bättre möjligheter till fortbildning inom sin undervisningssektor. Det är utomordentligt tacknämligt och man vågar väl utgå ifrån att statsrådet helhjärtat tar sig an saken. Det fria folkbildningsarbetet, som studieförbunden står för, löpte risk att komma i bakvatten, när den kommunala vuxenutbildningen ryckte fram hastigt. Studieförbunden är emellertid alltför förankrade i de olika folkrörelserna, politiska, religiösa och ideella, för att låta sig överflyglas. De har dessutom en studieform, studiecirkeln, som inte skrämmer utan tvärtom passar de korttidsutbildade och studieovana. De erkända studieförbunden är för närvarande elva. Antalet cirklar verksamhetsåret 1970/71 var ca 160 000 med 1,6 miljoner deltagare. Genom högre statsbidrag prioriteras svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Denna s.k. prioriterade studiecirkelverksamhet är, som i propositionen 26 framhålles, ett mycket viktigt instrument när det gäller att tillgodose grupper som tidigare missgynnats i utbildningshänseende. Med tillfredsställelse kan man notera att nu införs ett särskilt bidrag på 5 kronor per studietimma till dessa prioriterade studiecirklar för administration och uppsökande verksamhet. Det är välkommet. Det finns en tendens, numera, att se skolan och utbildningen som praktiskt taget enbart näringslivets och arbetsmarknadens tjänare och som grundläggare av förutsättningarna för mer eller mindre uteslutande produktion av materiella nyttigheter. Vågar jag citera det allbekanta Matteus 4:4: Människan skall leva icke allenast av bröd? Det är väl främst det som ger vissa studieämnen, icke omedelbart matnyttiga, deras värdighet och existensberättigande. Utan dem skulle exempelvis nog ingenjörer kunna framställas enklare och billigare, men då blev det också bara ingenjörer. Man kan hysa fruktan för en alltmer tilltagande dominans för det s.k. nyttomomentet i utbildningen, tendensen att låta näringslivet respektive arbetsmarknaden totalleda utbildningen, tendensen att sätta s.k. lyxämnen på undantag vid universiteten, tendensen att nästan uteslutande tala om att all utbildning skall vara yrkesinriktad. Studieförbunden med sin stora andel av det icke-obligatoriska utbildningsutbudet i vårt land har här, som jag ser det, sitt speciella ansvar: att vara till också för den s.k. egennyttiga undervisningen. Det heter så vackert i skolans läroplaner att undervisningens mål är att låta individen förverkliga sig själv. Skolans verklighet är en annan. Men i studiecirkeln, omfattande snart nog vilket egennyttigt ämne som helst, har individen sin chans utan nyttoberäkningar och betygsstress. Det är av väsentlig betydelse att studieförbunden får mäta sina krafter i fri tävlan att nå ut till så många människor som möjligt med rika och växlande studieutbud och kvalificerade lärare. Studieförbunden skall få vända sig till alla, och alla skall ha tillträde till det studieförbunds undervisning som de själva önskar ta del av. I den friheten bör i princip inga inskränkningar finnas. Det synes också folkbildningsförordningen förutsätta, där det i kommentaren, citerad också av centern och folkpartiet i det särskilda yttrandet, heter att det förhållandet att bildningsarbetet skall vara fritt och frivilligt innebär att studieverksamheten skall vara fri och oberoende av direktiv från donatorer, medlemsorganisationer, företag och andra intressenter. Olika studieförbund har ju olika huvudmän och rymmer inom sig olika slag av medlemsorganisationer. Det betyder helt naturligt och följdriktigt att studieförbunden i en del av sin verksamhet och i en del av sitt kursutbud riktar sig i första hand till dessa organisationers medlemmar, betjänande de studieönskemål som dessa kan ha och även uppgörande kurserna i samråd med dessa. Om det är ingenting att säga och det är helt i sin ordning. Å andra sidan får emellertid inga organisationers medlemmar försättas i den situationen att de förhindras att ta del av vilken kursverksamhet de vill, även sådan som anordnas av annat studieförbund än det till vilket deras medlemsorganisation är ansluten. Inte heller bör kommunala eller andra myndigheter samverka uteslutande med ett eller två studieförbund endast av den anledningen att det — eller de — har en viss rörelseanknytning, och därmed ställa andra studieförbund utanför en del av den folkbildningsverksamhet som äger rum i kommunen. Sammanfattningsvis skulle man kunna uttrycka det så att särskilda i administrativ ordning meddelade föreskrifter eller på annat sätt vidtagna åtgärder av konkurrensbegränsande karaktär, varigenom ett eller flera studieförbund ensidigt gynnas och övriga utesluts från viss verksamhet, icke bör få förekomma. Det måste i sista hand ändå vara kvaliteten på undervisningen och lärarna som bör få vara avgörande för en studiesökande vid val av utbildningsorganisation. Grenarna på de vuxnas kunskapsträd är numera många med bortåt 2 miljoner vuxenstuderande i dag. Utbildningen av vuxna korttidsutbildade har kommit för att stanna, och med rätta prioriteras den. Problemet är att skaffa fram de pengar som behövs för att bygga ut den ytterligare. Jag tror att vi gör klokt i att inte bädda för alltför högtflygande förhoppningar. Det har sagts att vuxna har att ta igen 17 miljoner skolår. Det tar tid, och det slukar pengar. I sitt förstamajtal annonserade statsrådet Moberg ”behovet av att för vuxenutbildningens del lägga fast något av en generalplan, som anger i vilken turordning vi framöver bör lösa de många stora och små problem som ännu är olösta”. Jag glädjer mig över det uttalandet. Det är just vad vi från moderata samlingspartiets sida sedan länge har efterlyst i motion efter motion. Skall senare delen av 1970-talet, som herr Moberg menar, ”bli en vuxenutbildningens period inom utbildningssektorn på helt annat sätt än vad senare delen av 1960-talet var”, då bör man raska på med den här generalplanen. Det hastar! Så ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4 och §S, fogade till utbildningsutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Behovet av vuxenutbildning ökar i mycket snabb takt. Utbyggnaden av utbildningen för barn och ungdom har bidragit till att skapa utbildningsklyftor mellan generationerna. Strukturomvandlingen går snabbt och skapar behov av fortbildning och utbildning på många områden, delvis nya. Kravet på en god grundutbildning — för att man skall kunna tillgodogöra sig denna anpassningsutbildning — blir allt starkare. Berättigade krav reses också på möjligheter att utveckla sina kommunikationsfärdigheter. Sedan flera år har vi från centerpartiet och även andra partier fört fram kravet på en översyn av vuxenutbildningen, vilken nu är splittrad på många händer och med mycket varierande villkor, inte minst ekonomiska, för de studerande. Vi hälsade därför med tillfredsställelse förra årets riksdagsbeslut, där det beställdes en redovisning av pågående projekt på detta område samt tilläggsdirektiv till SVUX — kommittén för studiestöd för vuxna — varvid även de organisatoriska frågorna med samordningsoch arbetsfördelningsproblem skulle tas upp. Propositionen nr 26, som vi nu behandlar, ger den beställda redovisningen, och SVUX har för en tid sedan fått sina tilläggsdirektiv. Det är nu möjligt att med dessa som utgångspunkt tillsammans med de tidigare direktiven, som rör de studiesociala problemen, arbeta fram ett program för den framtida vuxenutbildningen, där det primära målet måste vara att överbrygga de i dag existerande utbildningsklyftorna för de korttidsutbildade. Detta är en utomordentligt viktig jämlikhetsfråga. Våra resurser är begränsade, och därför är det nödvändigt att göra prioriteringar. Men därutöver måste vi också söka få fram studievägar som är anpassade efter olika individuella behov och skapa jämförbara — och framför allt likvärdiga — ekonomiska och andra förutsättningar för de vuxenstuderande. Det gäller även att genom en utbyggd uppsökande verksamhet söka nå dem som främst behöver utbildning. Jag tänker då inte minst på den viktiga grund som kommunikationsfärdighet innebär för att kunna komma vidare och som kan utvecklas i de prioriterade ämnena svenska, språk och matematik men även på en del andra områden. I anledning av propositionen väcktes en motion nr 1529 från centerpartiet och folkpartiet. Vi tog där upp betydelsen av en väl utbyggd studieoch yrkesvägledning och behovet av samordning av resurserna för denna i kommunerna. Vi är glada att i dag kunna konstatera att utskottet föreslog riksdagen att göra ett tillkännagivande på denna punkt. Den vuxnes situation är oftast sådan att han vill få ut mesta möjliga under sin utbildningstid, och det är därför nödvändigt med en god studieoch yrkesvägledning, så att man från början kommer in på den för individen bästa vägen. I samma motion hade vi föreslagit att cirklar i samhällskunskap skulle ingå i de prioriterade cirklarna, och detta skulle gälla samhällskunskap på gymnasienivå. Även om utskottet avstyrker denna del av motionen bör här påpekas vad utskottet skriver, nämligen att dessa cirklar i pedagogiskt metodiskt avseende bör avpassas för vuxna, vilket i sig får avses inrymma att stoffet även kan vara utvidgat så att det kan sägas motsvara en gymnasiekurs. Här avses alltså grundskolekursen i samhällskunskap. Inte minst bör de vuxnas annorlunda erfarenhetsbakgrund bidra till denna utvidgning. Vi har även i ett yrkande tagit upp villkoren för de cirklar i vilka handikappade ingår och föreslagit att kravet på antalet handikappade i varje cirkel skulle reduceras till två. Vi har inte fått gehör för detta krav, men jag vill erinra om vad utskottet säger om betydelsen av att de handikappade integreras i verksamhet med icke-handikappade. Denna integrering är oerhört viktig för utvecklingen av deras kommunikationsfärdigheter samt rent psykiskt för att kunna få vara en like bland likar. Herr talman! Utskottsmajoriteten har också i anledning av en motion från moderata samlingspartiet om lika villkor för studieförbunden påpekat att dessa i sig inrymmer, ofta genom kollektiv anslutning, olika medlemsorganisationer, vilket ger dem deras varierande struktur. Tillsammans med representanter för folkpartiet har vi centerpartister i utskottet avgivit ett särskilt yttrande på denna punkt. Vi har där refererat till kungörelsen om statsbidrag till det frivilliga folkbildningsarbetet, vilken bl.a. säger att studieförbundens verksamhet skall utformas så att studieämnena får en allsidig och objektiv belysning samt att arbetet skall bedrivas i en anda av tolerans mot oliktänkande. Skolöverstyrelsen säger i sina anvisningar att verksamheten skall vara fri och oberoende av direktiv från donatorer, medlemsorganisationer, företag och andra intressenter. Dessa anvisningar för studieförbunden ger dem deras unika karaktär som en betydelsefull del av de svenska folkrörelserna. I den mån inskränkningar och begränsningar förekommer som strider mot de nämnda kungörelserna kan vi naturligtvis inte försvara detta. Centrala direktiv i syfte att förebygga sådant hyser vi dock ingen tilltro till utan förutsätter att man regionalt och kommunalt genom bl.a. vuxenutbildningsråden söker reda ut samordningsoch konkurrensproblemen. Som en av dem som avgivit reservationen 3 vill jag anföra att det bör vara ett rättvisekrav att man liksom i stödområdet utanför g-ort bör få anordna studiecirklar med endast åtta deltagare i stället för normalt tolv. Detta är viktigt inte minst mot den bakgrunden att långa resor till en central plats ofta kan vara avskräckande även om studiemotivation finns.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

Herr talman! Satsningen på vuxenutbildning de senare åren har inneburit ett brett utbud av utbildningsmöjligheter för de vuxenstuderande, dels i kommunal regi där flertalet kommuner nu anordnar kommunal vuxenutbildning, dels på de statliga skolorna, dels ock inom folkhögskolorna. En viktig del är också den vuxenutbildning som sker inom <arbetsmarknadsorganisationerna, löntagarorganisationerna och inom företag och förvaltning. Utbildningsutbudet via radio och TV har också tillkommit på senare tid. Dessutom har studiecirkelverksamheten, arrangerad av de olika studieförbunden, fortsatt att öka. Man kan säga att det gjorts stora och lovvärda försök att ge den vuxna generationen en utbildning som den tidigare inte hade möjlighet att få. Men under de år som vuxenutbildningen nu har varit i gång har vi fått några erfarenheter, som det finns anledning att fundera över. Det har visat sig vara inte så enkelt för den vuxna generationen att tillvarata vad som erbjuds. Det finns många orsaker till det. Det kan vara ekonomiska, sociala eller geografiska hinder. Att studiefinansieringen för vuxenstudierna inte är löst innebär att många redan av det skälet måste avstå. Vi har också kunnat konstatera att de grupper som vi helst vill nå, dvs. de med den kortaste utbildningen, inte är de människor som i första hand har sökt sig till vuxenutbildningen. Undersökningar ger klart belägg för att så är fallet. Där har också statsmakten tagit konsekvensen härav genom att man nu satsar hårdare på att nå dem som har särskilda svårigheter att kunna utnyttja utbildningsmöjligheterna och dem som inte heller har tillräckligt starka studiemotivationer. Vi har också de många handikappade — detta gäller inte minst de som finns utanför institutionerna — som inte kommer i nära kontakt med studieutbuden. Vi har människor som bor utanför våra tätorter och där bestämmelserna hittills har gjort det svårare för dem som bor på mindre orter att kunna få delta i ämneskurser inom den kommunala vuxenundervisningen. Som tidigare sagts har vi där från mittenpartierna menat, att det vore rimligt att orter utanför gymnasieorterna har samma villkor som nu gäller inom allmänna stödområdet, dvs. att man redan vid åtta studerande skulle kunna få anordna en ämneskurs, i stället för att som nu kräva tolv deltagare för ämneskurs på g-orterna. En liten förbättring har föreslagits på denna punkt. I år föreslår sålunda föredragande statsrådet att det på försök skall få anordnas ett antal om högst 100 kurser på några orter. Utskottets majoritet har också sagt att man vill avvakta en sådan försöksperiod innan man går vidare. Vi menar att man inte behöver pröva vare sig skälet för eller behovet av, utan att det är ett rättvisekrav att samma regel gäller för glesbygdsområdena även i de delar av landet där man kan påvisa att man har samma problematik som inom allmänna stödområdet när det gäller svårigheter med resor och kostnader. Vi skall också här komma ihåg att det gäller människor som i regel har ett heltidsarbete och som varken har tid, ork eller ekonomi för långa resor. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen 3. Sedan vill jag också passa på att understryka vad fru Söder sade om yrkesoch studievägledningen, som blir ett allt viktigare inslag i utbildningsarbetet. Att den vägledningen behövs inom ungdomsutbildningen har visat sig allt tydligare. Det finns samma behov också bland dem som vuxenstuderar. Det är därför som vi i motionen 1529 skriver, att när kommunerna inrättar tjänster för studievägledning är det rimligt att studieförbunden också kan ta denna service i anspråk. Det kan inte vara riktigt att bygga upp paralleller när det gäller studierådgivare på lokal nivå. Det finns ekonomiska skäl för att samordna den verksamheten, och det finns också ett pedagogiskt skäl härför. En vuxenstuderande kan t.ex. starta sin utbildning inom ett studieförbund, gå över i kommunal vuxenutbildning och kanske fortsätta med arbetsmarknadsutbildning och därefter rent av återkomma i kursverksamhet som ligger under studieförbunden. Det är därför angeläget att man får denna samordning. Utskottet delar denna uppfattning och föreslår riksdagen att vad utskottet anfört i anledning av motionens yrkande i denna del bör riksdagen som sin mening ge Kungl. Maj:t till känna. Den uppsökande verksamheten får en allt större betydelse och tillmäts ett större värde nu än tidigare. Jag menar att det hade varit riktigt att denna syn också fått prägla de kurser som till viss del även har handikappade elever. På den punkten har utskottet nöjt sig med att säga några välvilliga ord och hänvisa till de pengar som föreslås dels till pedagogisk verksamhet, dels till produktionen av studiematerial för handikappade. För min del hoppas jag att det snart blir möjligt att åter aktualisera den här frågan så att dessa vuxenstuderande skall kunna ges bättre möjlighet att delta i den utbildning och fortbildning som samhället i princip har uttalat sig för. Till sist vill jag säga att det är angeläget att den uppsökande verksamheten som FÖVUX och andra instanser av både institutionell och annan karaktär bedriver kan stimuleras och utvidgas. Låt mig tillägga att studieförbunden med sin folkrörelseförankring har visat sig vara ett så värdefullt tillskott och komplement att det är angeläget för samhället att deras arbetsmöjligheter tillvaratas på ett ännu bättre sätt.

Herr talman! Det har redan gjorts åtskilliga reflexioner med anledning av det betänkande vi nu diskuterar. Jag skall därför begränsa mig till att säga några få ord med anledning av reservationen 6. Departementschefen har i proposition 26 angående vuxenutbildningen varit speciellt generös mot den kommunala vuxenutbildningen och mot studiecirkelverksamheten. De erhåller vardera en ökning på 35 mijoner jämfört med innevarande budgetår. Det är en ökning på hela 27 procent, vilket bör jämföras med den ökning på i runt tal 17 procent, som gäller för utbildningsväsendet i övrigt.

Nej, bakom motionen ligger bl.a. den allmänna strävan till återhållsamhet med samhällets utgifter som känne tecknar moderata samlingspartiets politik och som allt fler i dag inser nödvändigheten av. När det gäller vuxenutbildningen pågår dessutom — åtminstone delvis — som här tidigare påpekats den av oss begärda översynen. Det finns alltså även fördenskull anledning att nu vara något mera återhållsam med den samhälleliga satsningen. Vi behöver få ett betydligt bättre grepp om hela vuxenutbildningen och mera klart precisera en realistisk målsättning för den kompletterande utbildning som samhället har möjlighet att bjuda de vuxenstuderande. Det gäller på detta område liksom inom skolväsendet i övrigt att inte överbetona den teoretiska utbildningens värde. Teori uppvägs många gånger mer än väl av praktisk yrkesskicklighet och livserfarenhet. Låt oss därför skynda litet mera långsamt, så vi inte på vuxenutbildningens område får samma misslyckanden som vi tyvärr i så stor utsträckning fått inom utbildningsväsendet i övrigt, därför att en del haft alltför bråttom med reformerna. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 6 i utbildningsutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Jag skall ta upp några problem som gäller gränsdragningen mellan den statsbidragsberättigade och den icke statsbidragsberättigade studiecirkelverksamheten. Jag skall begränsa mig till det något snävare område som gäller bl.a. statsbidrag till studiecirklar rörande villaträdgårdens skötsel och planering, där jag m.fl. har väckt en motion. Olika organisationer har bedrivit och bedriver både praktisk och teoretisk upplysning och undervisning i frågor som har samband med villaträdgårdens planering och fortsatta underhåll. Det är främst villaägarföreningar, trädgårdsföreningar och liknande organisationer, som i samarbete med något studieförbund bedrivit och bedriver denna verksamhet. Jag säger ”bedrivit” därför att hösten sedan 1970 utgår inget generellt bidrag till studiecirklar av denna typ. Det finns visserligen ett undantag. Skolöverstyrelsen har i viss utsträckning under 1971 beviljat statsbidrag till studiecirklar på detta område under den förutsättningen att i cirklarna ingår studier i stadsplanering och miljövård och att detta särskilt angivits i studieplanen. Man frågar sig osökt varför studiecirklar i detta ämne inte är allmänt statsbidragsberättigade. Vad är en god planering och skötsel av en villaträdgård annat än miljövård? Vad beträffar stadsplaneringen är denna fastställd och reglerad i stort inom ett stadsplanelagt område, när den yttre miljön skall utformas av respektive villaägare omkring hans fastighet. Dessutom har vi en omfattande villabebyggelse utanför stadsplanelagda områden. Man har svårt att förstå av vilket skäl dessa två moment skall vara avgörande för att statsbidrag inte skall utgå. Miljöaspekten finns redan när det gäller studiecirklarna med hänsyn till den verksamhet som de omfattar. I vad gäller stadsplaneringen kan jag för min del inte begripa varför den skall finnas med i detta sammanhang. Man beräknar att en tredjedel av bebyggelsen i vårt land utgörs av småhus. Om man också räknar in fritidshusen innebär det ju att en ganska stor del av vår befolkning har egna trädgårdar att planera och sköta. Det måste väl betraktas som positivt. Det ger en naturlig känsla för natur och växtlighet. Samtidigt måste det ses som en värdefull stimulans att skapa något vackert i den närmaste omgivningen till glädje inte enbart för villaägaren själv utan också för människorna i hans närhet. Man kan inte heller bortse från kostnadssidan i sammanhanget. Kostnaderna för den yttre miljön vid byggandet av enfamiljshus beräknas uppgå till cirka tre å fyra procent av den totala byggnadskostnaden. Det är i och för sig ingen liten andel. Därtill kommer naturligtvis underhåll och smärre restaureringar genom åren. Att skaffa sig goda kunskaper och att rätt utnyttja den miljö som man kan skapa kring sig och sin bostad är säkerligen av mycket stor betydelse både för boendekultur och för vår boendemiljö. Studiecirkeln kan vara en god och mycket billig vägledning på detta område. Utskottet har avstyrkt motionen och hänvisat till att till folkbildningsbyrån i skolöverstyrelsen finns knuten en s.k. gränsdragningsnämnd som har att avgöra statsbidragsfrågor i det avseende som vi i motionen har aktualiserat.

Ett enigt utskott har avslagit motionen, och jag har därför för dagen inget yrkande, men jag ber att få återkomma i frågan.

Herr talman! Vuxenutbildningen är ett växande avsnitt inom utbildningsområdet. Utvecklingen kännetecknas dock inte av en särskilt klar målsättning. Samordningen av olika aktiviteter lämnar en del övrigt att önska. I anslutning till förra årets proposition angående vuxenutbildningen väcktes flera motioner, vari förordades en översyn av vuxenutbildningen. Från vänsterpartiet kommunisterna föreslogs en utredning med uppgift att utarbeta ett samlat förslag för hela vuxenutbildningen med särskilt beaktande av de vuxenstuderandes studiesociala situation och pedagogiska problem. Utbildningsutskottet tog då fasta på motionsyrkandena om behovet av en mera samlad bild av aktiviteterna på detta område. Utskottet anförde i sitt betänkande det angelägna i att regeringen fortlöpande redovisar utveckling och utredningsläge på området men anförde också att i det längre perspektivet, sedan nu pågående utredningsresultat redovisats, kan frågan om en samlad översyn ånyo aktualiseras. I propositionen 26 lämnas i år i överensstämmelse med riksdagens beslut en redovisning av pågående utredningar. Denna redovisning ger dock fortfarande en splittrad bild av olika aktiviteter inom vuxenutbildningen. Förslag till slutgiltiga lösningar saknas fortfarande. Detta gäller i hög grad de studiesociala villkoren och de vuxenpedagogiska frågorna, där utredningarna befinner sig på diskussionsstadiet. Vi har därför i motionen 1527 anfört att det är angeläget att regeringen på grundval av pågående utredningar snarast utarbetar ett samlat förslag för hela vuxenutbildningen. Med hänvisning till tilläggsdirektiven för SVUX har utskottsmajoriteten ansett att motionsyrkandet är tillgodosett. Jag anser inte att dessa direktiv är så omfattande att man därigenom kan få den samlade bild av vuxenutbildningen som vi efterlyst. Jag har därför fogat en reservation till utskottsbetänkandet. En av de frågor som måste tillmätas mycket stor betydelse för vuxenutbildningen är de vuxenstuderandes möjligheter att erhålla ledighet från anställningen med bibehållande av sociala förmåner. Vi har från vpk vid upprepade tillfällen aktualiserat frågan om lagstadgad rätt till ledighet för vuxenstudier. Senast föregående år behandlades en motion härom. Ända sedan 1968 har riksdagen hänvisat till att frågan bör lösas avtalsvägen. Någon sådan lösning har dock inte kommit till stånd, och ingen kan tydligen säga om det över huvud taget är möjligt att komma fram på den vägen eller när detta skulle kunna ske. Vi anser att frågan inte längre kan förhalas och förordar därför i motionen 1527 lagstiftning på området. Lagstiftningen har därtill den förtjänsten att hela arbetsmarknaden omfattas. De studiesociala förmåner som den vuxenstuderande enligt vår mening bör få bibehålla under studietiden är också i allt väsentligt reglerade i lag. Detta talar ytterligare för lagstiftningsvägen. Utskottsmajoriteten nöjer sig med att konstatera att riksdagen i slutet av förra året avslog vårt motionsyrkande härom. Detta kan givetvis inte vara ett godtagbart skäl för att inte ånyo pröva frågan om lagstiftning. Jag har därför anfört reservation mot utskottets beslut. Vi har i vpk-motionen slutligen förordat bifall till skolöverstyrelsens förslag att bidraget till studieförbundens organisationskostnader höjs med 500 000 kronor till 4,9 miljoner kronor samt att det begärda bidraget på 300 000 kronor för produktion av studiemedel för handikappade bifalles. De prutningar som föredragande statsrådet gjort med sammanlagt 300 000 kronor på dessa områden kan inte ha någon större betydelse för statsfinanserna, men beloppen har däremot stor betydelse på de angelägna områden där de avsetts att användas. Jag har därför reserverat mig till förmån för det högre beloppet enligt SÖ:s förslag. Jag ber, herr talman, sålunda att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 7.

Herr talman! Det är gott och väl att skolöverstyrelsen nu skall få i uppdrag att utreda konsekvenserna av att inrätta fasta lärartjänster och huvudlärartjänster inom den kommunala vuxenutbildningen. Men det finns inte någon anledning att vänta med den av oss föreslagna försöksverksamheten av denna karaktär. Den försöksverksamheten kan dessutom ge ytterligare underlag för skolöverstyrelsens utredning av hela frågan. Man kan alltså se hur de fasta tjänsterna och huvudlärartjänsterna tillför den kommunala vuxenutbildningen den stabilitet i undervisningen som vi anser att dessa tjänster kommer att medföra.

Det har jag dokumentation på, men jag skall inte trötta kammaren med att läsa upp någonting. Om jag uttrycker mig milt, kan jag säga att det finns tendenser i den riktningen. Jag tycker inte att detta stämmer med folkbildningsförordningen och skolöverstyrelsens kommentarer till den. Beträffande reservationen 6 från moderata samlingspartiet om en viss besparing på den kommunala vuxenutbildningens fält råder inga skillnader i synsättet mellan mig och herr Strindberg, som talade för den reservationen. Men det är inte med någon större glädje jag vill reducera förslagsanslaget. Observera att det rör sig om ett förslagsanslag.

Herr talman! Min partivän herr Nordstrandh har redan omvittnat att några större svårigheter att göra upp i denna fråga inte föreligger mellan honom och mig. När jag ändå har ordet skulle jag gärna vilja säga, att jag har kritiserats för att jag i motionen inte har anvisat var dessa pengar skall tas. Låt mig, herr Wiklund i Härnösand, göra en jämförelse. Om en familj i början av året räknade med att ha 20 000 kronor i inkomst efter skatt, och det sedan visar sig att familjen genom den socialdemokratiska politiken bara har 19 000 kronor att disponera över, vad får den familjen göra då? Jo, den får försöka begränsa sina anspråk. Om riksdagen skulle besluta att skära ned de föreslagna 165 miljoner kronorna till 152 miljoner kronor för den kommunala vuxenutbildningen, får den kommunala vuxenutbildningen och myndigheterna — vilket jag finner naturligt — göra precis som familjen, nämligen begränsa sina anspråk efter de resurser samhället vill ge dem.
Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand framhöll att det gjorts en föredömlig redovisning av utredningsläget. Redovisningen anser jag också vara oklanderlig, men jag vill påpeka att utskottet redan i fjol sade att sedan resultaten av nu pågående utredningar redovisats kan frågan om en samlad översyn ånyo aktualiseras. Därmed har man väl också sagt att man inte bara kan nöja sig med utredningar och redovisningar av dem, utan i förlängningen måste ligga en önskan om att få en samlad plan för hela vuxenutbildningen, dess mål, dess organisation osv. Sedan undrade herr Wiklund om jag hade något särskilt i bakfickan, när jag talade om att en lagstiftning täcker mera än avtal. Man kan ju säga att exempelvis ett avtal där SAF är ena parten täcker inte in alla anställda i vårt land, medan en lagstiftning täcker hela fältet. Det väsentligaste just nu är emellertid att någonting händer, och det gör det tyvärr inte på denna förhandlingsoch avtalsfront. Det pågår förhandlingar, säger utskottet. Det sade inrikesutskottet i fjol, när vpk-motionen behandlades där. Jag vill erinra om vad utskottets talesman den gången yttrade: ”Jag vill helt kort säga att skälet till vårt avslagsyrkande på motionen är att vi vet — det har utskottet inhämtat uppgifter om — att det pågår förhandlingar mellan SAF, LO och TCO just i dessa frågor. Därför anser vi att det inte är riktigt att ta några initiativ förrän vi har fått se resultatet av dessa förhandlingar.” Han sade vidare att det för utskottet varit självklart att invänta resultatet. Men det blir tyvärr inget resultat. Herr Wiklund talade om att det har sagts att det varit kärvt i dessa förhandlingar. Är det inte snart dags att ta fasta på vad LO antydde i sitt yttrande över motioner redan 1968, nämligen att lagstiftning kan behöva övervägas för att lösa de här frågorna?

Herr talman! Jag vill bara till herr Wiklund i Härnösand säga att det föreligger ett litet missförstånd. Så långt jag kan se är vi överens om värdet av att ha s.k. blandade studiegrupper där både handikappade och andra studerande kan rymmas. Vad som i vår motion har begärts är bara att sådana kurser som innehåller minst två handikappade studerande skulle räknas som prioriterade varigenom det skulle bli större möjlighet att anordna dem. Vad beträffar herr Wiklunds inlägg när det gäller att avvakta provet med de ytterligare hundra kurserna utanför g-ort, där man skulle ha ett lägre tal för att få inrätta ämneskurs, menar vi att man inte bör vänta. Vi är övertygade om behovet, och de många dispensansökningarna för att få anordna sådana kurser på dessa orter ger klart belägg för detta.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att herr Wiklund i Härnösand och jag har olika bedömning när det gäller resultatet av de skolreformer som är genomförda. Herr Wiklund är ju inte ensam på den socialdemokratiska sidan att göra sin bedömning. Jag är inte ensam vare sig på politiskt eller sakkunnigt håll när det gäller min bedömning. Herr Wiklund tyckte inte om att jag här blandade in skattepolitiken. Herr talman! Jag gjorde det för att få fram en rimlig jämförelse mellan familjens situation och samhällets. Att herr Wiklund i dag inte vill fördjupa sig närmare i skattepolitiken förstår jag fuller väl. Det kan inte vara någon speciellt tacksam uppgift.
Herr talman! Beträffande förhållandet mellan å ena sidan en personalorganisation och dess studieförbund och å andra sidan studieförbund där denna personalorganisation icke ingår skall jag be att få säga följande ty det illustrerar dilemmat och problemet. En varuhuschef i en Norrlandsstad besöktes av studiekonsulenten för Medborgarskolan. Han ville visa kurspaketet ”Samarbete på arbetsplatsen”. Varuhuschefen blev intresserad och fick låna paketet för att visa det i företagsnämnden. Man hade på ett tidigare sammanträde diskuterat att efter årsskiftet starta en studiecirkel i samarbetsfrågor. Ledamöterna i företagsnämnden var nöjda med kursen, och varuhuschefen gjorde en beställning. Några dagar senare besöktes varuhuschefen av den facklige ombudsmannen i staden. Vid en kopp kaffe pratade man om ditt och datt, och varuhuschefen berättade kanske i förtid litet belåtet om det kommande studiecirkelarbetet. Ombudsmannen var inte lika angenämt överraskad och glad. Nästa dag meddelades varuhuschefen av några ledamöter i företagsnämnden att man tyvärr måste ändra sig beträffande studiecirkeln. Man hade fått direktiv, sade man; Studieförbundet Medborgarskolan kunde inte accepteras. Kurspaketet som för övrigt hade producerats av Hermods, var det inget fel på. Varuhuschefen begärde besked från huvudkontoret i kedjeföretaget om vad han skulle göra. Så småningom kom bekräftelsen att fackförbundet för sina medlemmar endast kunde acceptera ett studieförbund, nämligen ABF. Detta är en redogörelse för ett problem som kan uppstå. Jag menar för min del att i det fall som jag har refererat — och jag kan referera fler — föreligger en konkurrensbegränsning som inte rimmar väl med fritt folkbildningsarbete och med rätten för studieförbunden att arbeta på lika villkor.

Herr talman! Vi kan kanske sluta denna diskussion nu, men jag vill bara säga till herr Wiklund i Härnösand att jag finner det helt naturligt att medlemmarna i en personalorganisation som är ansluten till ett studieförbund i första hand studerar inom det studieförbundet; genom att de är medlemmar kan de göra de beställningar som innebär det lämpligaste studieutbudet.

Sådant inträffar. Jag menar att friheten att välja utbud tillhör det fria folkbildningsarbetets adelsmärken.
Herr talman! Eftersom missförståndet kvarstår skall jag bara säga till herr Wiklund i Härnösand att vår avsikt inte är att sänka det kvalifikationstal som nu gäller för studiecirklar, nämligen talet fem. Motionskravet innebar endast att cirklar med minst två handikappade deltagare skall räknas som prioriterade. Det är något annorlunda än herr Wiklund uppfattade det. Jag hoppas, som jag sade i mitt första inlägg, att snart få återkomma i denna fråga.
Herr talman! Beträffande herr Jonssons i Alingsås senaste påpekande vill jag säga att jag inte har missuppfattat förslaget, utan jag är fullt på det klara med det. Men är det fem deltagare, så blir de ju prioriterade, om det gäller de ämnen som det är fråga om. Till herr Nordstrandh vill jag säga att det här också är en fråga om demokrati. Skall ett annat studieförbund tvinga sig på de anställda som är medlemmar i ett visst studieförbund och säga: Nu har vi presenterat programmet, nu är ni goda och studerar i vår studiecirkel? Eller skall de anställda själva få bestämma vilket studieförbund de skall bedriva sina studier i? I övrigt tycker jag att den här delen av debatten är ganska ofruktsam.
Herr talman! Jag hade inte tänkt säga någonting mer men ofruktsam vill jag inte påstå att debatten är. Jag tror att den kommer att bära frukt, det hoppas jag åtminstone. Under alla förhållanden har debatten varit belysande. Det jag talade om var ju inte att man tvingar sig på någon. Tvånget låg ju på den andra sidan, inte hos det studieförbund som gav det utbud där en personalorganisation, tillhörande ett annat studieförbund, skulle, om medlemmarna så önskade, kunna studera. Och de önskade ju göra det men förhindrades. Är vi inte överens på den punkten, herr Wiklund i Härnösand, så har vi litet olika uppfattning om demokrati.

Herr talman! År 1967 föddes en organisation inom svenskt utbildningsväsende vars tillväxt har setts med oro av moderata samlingspartiet. I årets statsverksproposition har föredragande statsrådet avlivat den men säkrat återväxten genom att låta den återuppstå i ny skepnad. Jag syftar på TRU, kommittén för TV och radio i utbildningen. TRU-kommittén tillsattes som en försöksverksamhet, och för ganska precis ett år sedan framlade den ett betänkande om produktionsresurser för radio och TV i utbildningen. Betänkandet innehöll också ett förslag om den framtida organisationen av sådan utbildning. Det förslaget, inrättandet av en helstatlig enhet för undervisning i radio och TV, blev orsaken till dess avlivande; föredragande statsrådet ansåg, med all rätt, att ett genomförande inte var tillrådligt nu. I stället skulle den nya TRU komma till med ungefär liknande uppgifter. Verksamheten kommer dock att begränsas till i huvudsak vuxenutbildningsoch förskoleområdena, vilket såsom jag ser det innebär en kraftig nedskärning av densamma. Det är mycket pengar det, en halv miljon mer än vad som föregående år tilldelades den gamla TRU-kommittén, och den kommittén var ändå så att säga inkörd i sitt arbete och producerade på löpande band program, ibland värdefulla, ibland med ytterligt diskutabelt innehåll. Men vem skall nu ha det nya anslaget, dessa nära 19 miljoner kronor? Även om den gamla TRU I — låt mig kalla den så — skall upphöra återstår vissa utvärderingsuppgifter, och för den nya TRU II föreligger ännu inga planer, enbart direktiv. I statsverkspropositionen framhålls att TRU II skall anmodas att inkomma med förslag till produktionsprogram. Skall kommittén göra av med huvuddelen av dessa 19 miljoner kronor under det kommande budgetåret vore det onekligen angeläget att ett sådant program presenterades. Enligt vad jag vet har så ännu inte skett. Visserligen kan man säga att TRU I arbetade utan att sådana formaliteter band den — produktionsprogrammet för nuvarande budgetår fastställdes inte förrän den 28 oktober, dvs. när mer än en fjärdedel av det nya budgetåret redan gått. Men i tider av ytterligt knappa resurser vore det onekligen värdefullt om man hade klart för sig vad pengarna skall användas till. Kommittén är ny, dess arbetsområden är i förhållande till vad som gällde för TRU I starkt begränsade, dess erfarenhet som kommitté obefintlig och planerna odefinierade — jag upprepar frågan: Vad skall pengarna användas till? Herr Nordstrandh och jag har inte kunnat få den frågan besvarad, och vi har också i reservationen stött ett motionskrav från moderata samlingspartiet syftande till en nedskärning av reservationsanslaget med 10 miljoner. Det innebär att till TRU-kommittéernas förfogande skulle stå ungefär 9 miljoner kronor, och detta måste vara tillräckligt, inte minst mot bakgrund av att hela skolprogramverksamheten klarar sig på ca 25 miljoner kronor. Jag vill tillägga att jag ställer mig ytterst skeptisk mot att en viss utbildningsverksamhet skall ligga direkt under departementet. Detta måste innebära — och innebär också — en politisering av undervisningen som inte står i linje med de krav på objektiv undervisning som åvilar verksamhet under skolöverstyrelsen. Det finns emellertid andra orsaker att ställa sig skeptisk till TRU — och det är ett misstroende som jag flyttar över på TRU II — nämligen att verksamheten kontinuerligt expanderat som en fast institution utan att sådana utvärderingar som måste erfordras av en försöksverksamhet har gjorts. I motionen 1162 har herr Wijkman och jag lagt fram förslag — och jag vill ta det som ett exempel — om förbättring av undervisningen vid tekniska fakulteten i Linköping. Vi har föreslagit att man skulle kombinera TV-undervisningen med lärarledd undervisning. År 1965 beslutade riksdagen om inrättandet av teknisk utbildning i Linköping, där ett tvåskiftssystem skulle kombineras med intern TV-undervisning. Redan 1968 uttrycktes viss skepsis mot det pedagogiska värdet av undervisningens utformning, och statsutskottet ansåg att de pedagogiska frågorna fortlöpande skulle prövas. Sådan prövning har veterligen inte skett, och samtidigt har det blivit helt klart att undervisningsresultaten vid den tekniska högskoleenheten i Linköping ligger under resultaten vid andra tekniska högskolor. Man brukar skylla detta på lägre intagningspoäng, men det märkliga är att man inte gjort några försök till en utvärdering, för vilken skulle erfordras att man hade kontrollgrupper, s.k. referensgrupper. Den enda utvärdering som skett är en undersökning av de studerandes attityd till undervisningen. Enligt de uppgifter jag har fått, bl.a. genom riksdagens upplysningstjänst, har lärarna inte kunnat göra något, eftersom de känt sig helt låsta av de pedagogiska synpunkter på den tekniska utbildningen som framfördes i propositionen 83 år 1968. Vi motionärer begärde helt enkelt att TV-undervisningen skulle få varvas med lärarledd undervisning och att en utvärdering skulle ske också av sådan undervisning. Television är utan tvivel ett utmärkt hjälpmedel i undervisningen men är enligt nuvarande erfarenhet i många fall inte lämpad som huvudläromedel. Mediet är för massivt. De undervisningsmoment som på varje program skall inläras blir för stora. TV:n mal på. Ingen möjlighet finns till återkoppling, förklaringar, frågor från de studerande, utvidgningar etc. Programmet kräver också en mycket hög koncentration från de studerande, dessutom just vid de tillfällen som de studerande inte själva kan påverka. Nu är resultaten så helt entydiga, och utskottet har i sin skrivning framhållit att TRU II — det är min benämning på kommittén — skyndsamt bör avge förslag till organisation i nämnda avseende av undervisningen vid den tekniska fakulteten. Eftersom man därvid knappast kan undgå att komma fram till samma förslag som de som framförts i motionen 1162, har vi inte reserverat oss för bifall till motionen, men givetvis kommer vi att med intresse följa vad som kan komma fram ur TRU II:s verksamhet. Däremot, herr talman, har vi som jag förut sagt reserverat oss i vad gäller anslagstilldelningen, och jag skall be att få yrka bifall till reservationen vid utbildningsutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Låt mig först kommentera vad herr Wiklund i Härnösand sade om direktivens ord om att kommittén skall överväga även annan distribution än via etermedia. Just det gjorde mig ytterligt skeptisk, ty det kommer att innebära att vi också lägger produktion av läromedel i tryckt form under en organisation som direkt lyder under departementet. Det betyder alltså ytterligare politisering av läromedelsproduktionen. Herr Wiklund sade att det inte finns någon möjlighet att spara dessa 10 miljoner kronor. Låt mig säga att detta motionsyrkande inte är ett utslag av en form av skuggbudget från moderata samlingspartiets sida, utan det är ett öppet bevis på vårt arbete för en fördelning av medlen på områden där vi tror att de kan göra nytta. Vi kan inte inse att 19 miljoner kronor till en ny kommitté utan planläggning för sitt arbete, visserligen med uppgifter att bygga på den gamla kommitténs arbete men samtidigt med en inskränkning på produktionsområdet, kan vara nödvändiga. Men jag vill påpeka för herr Wiklund att vi i vår reservation har sagt att därest ”det sedan produktionsplanen för nästa budgetår presenterats och fastställts skulle visa sig erforderligt med ytterligare anslagsmedel bör dessa anvisas på tilläggsstat”. Men grundtanken i vår reservation är att vi inte tror att dessa medel kommer att behövas. Vi ser det inte som rimligt att TRU-kommittén på en effektiv verksamhet skall kunna göra av med denna stora summa pengar. Jag vill än en gång erinra om dels att vårt förslag inte berör Sveriges Radio-TV:s skolprogramverksamhet, dels att den begränsning av den nya TRU-kommitténs verksamhet som kommer till stånd i rimlighetens namn inte borde ställa lika stora krav på medel

Herr talman! I vad gäller expansionen vill jag bara i korthet säga att man också kan ha olika synpunkter på frågan på vilket område och hur expansionen skall ske. Man kan utöka vuxenutbildningsverksamheten på annat sätt än genom att lägga så stor andel av denna undervisning på TRU. Låt mig också med bara ett par ord kommentera frågan om studieresultaten i Linköping. Jag vill hålla med herr Wiklund om att vi kan spara den debatten tills undersökningsresultatet föreligger. Vad TRU-verksamheten i Linköping kunnat åstadkomma skall i alla fall förr eller senare kunna presenteras.

Herr talman! TV och radioundervisningen är ett utomordentligt medium — där instämmer jag helt i vad herr Wiklund i Härnösand sade — men jag instämmer inte i att TRU skulle vara det enda medlet för att vidarebefordra sådan undervisning.

Herr talman! I motion 1533 har vi från moderata samlingspartiets sida — liksom många gånger tidigare — framhållit att det bör ligga i linje med de allmänna strävandena inom vuxenutbildningen att göra den nivåhöjande allmänna utbildningen tillgänglig för allt större grupper. Därför har vi med tillfredsställelse noterat att Lantbrukarnas riksförbunds anhållan att få del av statsbidrag till sin kursverksamhet nu tillstyrks, även om man kan ställa sig frågande till att det skall vara ”på försök”. Vissa elementära anspråk på logik måste man ändå ställa på riksdagsarbetet och beslutsfattandet. Det förefaller mig därför synnerligen egendomligt och inkonsekvent att utskottets majoritet — liksom departementschefen — inte samtidigt biträtt de ansökningar om möjlighet till statsbidrag som inkommit från Sveriges hantverksoch industriorganisation liksom från Sveriges köpmannaförbund. Även inom dessa organisationer bedrivs en utbildningsverksamhet i syfte att kompensera brister i den allmänna utbildningen. Också dessa organisationer är för sin verksamhet i behov av stöd från det allmänna. Utskottet konstaterar emellertid — utan motivering, och det är kanske förklarligt nog — att det ”har inte funnit skäl föreligga för den i nämnda motioner yrkade vidgade statsbidragsgivningen”. Herr talman! Man frågar sig: Varför inte? Det skulle vara av intresse att få någon förklaring från utskottsmajoriteten till detta ställningstagande. I vår motion har vi också tagit upp frågan om den formella benämningen av anslaget. För närvarande utgår anslaget under rubriken Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet m.m. Under detta anslag har nu alltså inrymts även bidrag till Lantbrukarnas riksförbund och till yrkesfiskarnas organisationer. Här hade det varit konsekvent att ändra rubriceringen, exempelvis till Bidrag till arbetsmarknadsorganisationernas centrala kursverksamhet. Inte heller här har utskottet funnit skäl att tillstyrka den föreslagna ändringen och även här sker det utan ett ord till motivering. Som konservativ, herr talman, har jag stor förståelse för att man inte ändrar saker och ting i onödan, men jag har mycket liten förståelse för en politik, som ändrar mycket som inte borde ändras men vidhåller det gamla där ändring vore motiverad. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid utbildningsutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Herr Strindberg har berört de synpunkter som vi från folkpartihåll har tagit upp i vår motion 496, vilken följs upp i reservationen av herr Wikström m.fl. Vi har hemställt att statsbidrag skall utgå även till central kursverksamhet anordnad av annan organisation med direktanslutna medlemmar än löntagarorganisation. Utskottet har inte funnit skäl föreligga att tillstyrka våra yrkanden att man skall vidga statsbidragsgivningen till att omfatta även de här organisationerna. Jag har liksom herr Strindberg svårt att förstå utskottets motivering för sitt avslagsyrkande.

Det är alldeles riktigt. Men man kan anlägga samma synpunkter på de grupper som omfattas av motionsoch reservationsyrkandena, för det är ofta fråga om personer som endast har en sexårig folkskola bakom sig och någon form av yrkesskoleutbildning. I utbildningshänseende är det alltså väl motiverat att de inordnas under den här stödverksamheten. Den ekonomiska bärkraften är på intet sätt bättre än hos löntagarorganisationernas medlemmar. De som besöker dessa centralt anordnade kurser är som sagt för det mesta småföretagare, ofta med blygsam inkomst, som vill förbättra sina kunskaper i bokföring och företagsekonomi eller skaffa sig s.k. företagardiplom. Jag anser att den kursverksamheten är ett mycket bra komplement till den övriga kursverksamhet som bedrivs av det allmänna just för att ge mindre företagare en vidgad utbildning. Även om jag med tillfredsställelse kan notera att utskottet tillstyrkt folkpartimotionen av herr Åberg om stöd till yrkesfiskarnas kursverksamhet och att Lantbrukarnas riksförbund har fått ökat stöd för sin studieverksamhet, har jag verkligen svårt att förstå utskottets motivering för sitt avslag, för den motiveringen saknas ju helt. Med dessa synpunkter, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen av herr Wikström m.fl.

Herr talman! Inom vuxenutbildningen har den verksamhet som bedrivs av de olika löntagarorganisationerna stor betydelse. Det är ju inom dessa organisationer som de flesta av dem som har kort eller på annat sätt bristfällig utbildning är medlemmar. I dag är alla överens om detta, trots att det bara för två år sedan från moderat håll uttalades tvivel om att en sådan verksamhet var en uppgift för dessa organisationer, i varje fall en viktig uppgift. I denna verksamhet deltog förra budgetåret närmare 11 000 personer. Under innevarande budgetår beräknas antalet öka till 17 500. Det innebär en ökning med ganska exakt 50 procent, och som konsekvens av detta föreslås också en anslagsökning med 50 procent. Det föreslås emellertid också i propositionen att Lantbrukarnas riksförbunds centrala kursverksamhet på försök inordnas under detta ökade anslag inom en kostnadsram av 200 000 kronor, och utskottet har ingen erinran mot detta. Vidare har utskottet enat sig om att föreslå att ur det samlade beloppet på försök skall utgå ett bidrag även till yrkesfiskareorganisationernas kursverksamhet inom en särskild kostnadsram av 10 000 kronor. Detta trots att enligt strikt vedertagen mening dessa organisationer inte kan räknas till löntagarorganisationerna. Jag vill emellertid understryka, i anledning av att herr Strindberg tyckte att vi var inkonsekventa, att orsaken till att utskottsmajoriteten har kunnat tillstyrka detta förslag är att det är fråga om en försöksverksamhet, som enligt propositionen bör följas av en utvärdering. Däremot har utskottet inte ansett sig kunna tillstyrka bidrag till ytterligare organisationer, och här föreligger en reservation som herrar Strindberg och Andersson i Örebro har yrkat bifall till. I denna reservation yrkas emellertid inte någon höjning av det samlade beloppet, och ett bifall till reservationen skulle alltså gå ut över framför allt LO:s och TCO:s verksamhet på detta område. Vi har i utskottet samma motivering för vårt ställningstagande som såväl 1970 som 1971. I den mån man saknar ytterligare utförliga motiveringar i årets utskottsbetänkande, går det att finna dem i dessa tidigare betänkanden. Därför vill jag nöja mig med att säga att i likhet med tidigare år anser utskottet att den principiella målsättningen för detta anslag skall vara en ekonomisk hjälp till grupper med kort grundutbildning och att det därför skall koncentreras till löntagarorganisationerna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det var intressant att av herr Jönsson i Arlöv få förklaringen till den inkonsekvens som har förekommit inom utskottet. Man kan alltså vara inkonsekvent och — jag vill säga — även orättvis. Om man hade gett SHIO och Köpmannaförbundet del av detta anslag, så skulle det ha gått ut över LO:s kursverksamhet. Jag kan inte acceptera en sådan förklaring; jag finner detta absolut inte rättfärdigt.

Herr talman!

I det tredje ämnet bör den vidareutbildade mellanstadieläraren i princip ha en utbildning om minst 40 poäng i fil. kand.-examen,. Detta är alltså regeringens förslag, som utskottsmajoriteten har anslutit sig till.

För behörighet i tjänstens tredje ämne bör tillvalskurs i ämnet i mellanstadielärarnas grundutbildning godtas. Detta enligt skolöverstyrelsen. De skäl som anförs av skolöverstyrelsen för avveckling av vidareutbildningen av folkskollärare eller mellanstadielärare till ämneslärare och för en inriktning av vidareutbildningen uteslutande på full behörighet för adjunktstjänst synes mig, när jag har gått igenom skälen, vara tungt vägande. Jag skall här inte dra upp alla skälen utan konstaterar bara deras bärkraft. Härtill vill jag endast lägga att utbildningsnivån för till ämneslärare vidareutbildade mellanstadielärare inte kan anses till fyllest — det framgår t.o.m. av propositionen — då för två av tre ämnen i ämneslärartjänst tillvalskurser skall vara tillräckliga. Man kan sannerligen med skolöverstyrelsen konstatera att grundkurs plus tillvalskurs i vissa ämnen i mellanstadielärarutbildningen, t.ex. ämnena fysik och kemi, icke alltid ens ger kunskaper som ligger över gymnasienivå. Vidare skall tydligen tillvalskurs ge behörighet också för tjänst i vilken engelska ingår. Även om grundkurs plus tillvalskurs i engelska genomsnittligt ger något över gymnasienivå eller motsvarande kan en sådan utbildning, som jag ser det, inte tillfredsställa ens ganska ringa anspråk på ämneskunskap hos en lärare på grundskolans högstadium. Denna fråga är till slut en fråga om hur välutbildade vi vill ha lärarna på grundskolans högstadium. Herr talman! Med vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till den reservation av mig och fru Sundberg som är fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 20 är visserligen relativt kortfattat, men det innebär ingalunda att det är någon lätt fråga som behandlats. Tvärtom är det en ovanligt svår och komplicerad fråga, och den blir inte mera lätthanterlig av att den inrymmer motsättningar mellan stora lärargrupper och därtill mellan deras huvudorganisationer. Bakgrunden är att skolöverstyrelsen för ganska exakt fem år sedan fick i uppdrag av Kungl. Maj:t att utarbeta förslag till vidareutbildning av mellanstadielärare, i vad gäller både innehåll och organisation. Bakgrunden till det uppdraget var i sin tur 1967 års lärarutbildningsreform. I den promemoria som skolöverstyrelsen lämnade i januari 1971 diskuteras de skäl som tidigare funnits för att organisera vidareutbildning av klasslärare. Man pekar på de skäl som tidigare förelegat och finner att det ena av 17 dessa skäl — bristen på lärare i läroämnen — nu förlorat all betydelse men att det ändå fortfarande finns motiv för en vidareutbildning, framför allt den enskilde lärarens önskan att läsa vidare och att specialisera sig på vissa ämnen. Utskottet har liksom skolöverstyrelsen och Kungl. Maj:t funnit detta skäl vara tungt vägande och utgår ifrån att det även i fortsättningen bör finnas en organiserad vidareutbildning. Vid remissbehandlingen av skolöverstyrelsens förslag har det emellertid framkommit olika synpunkter på hur vidareutbildningen bör vara anordnad, och det kan förvisso anföras goda skäl för olika modeller — det skall inte förnekas. En aspekt på den här problematiken har emellertid i alltför hög grad kommit i skymundan, nämligen frågan om den personalstruktur som är den lämpligaste på grundskolans högstadium. Det är ändock ytterst just den aspekten som är den intressantaste och viktigaste. Utskottet fäster stor vikt vid den saken, och kan då inte komma ifrån det uppdrag som SIA-utredningen fått. Det händer visserligen att man litet väl lättvindigt avvisar förslag till förändringar med hänvisning till pågående utredningar. Vi har i utbildningsutskottet allt som oftast fått erfara att både SIA-utredningen och andra, inte minst U 68, utgör effektiva barriärer när det gäller att åstadkomma förändringar. Jag är dock helt övertygad om att vi gör klokt i att inte nu gripa in och förändra personalstrukturen på grundskolans högstadium. En av SIA:s viktigaste uppgifter är ju att undersöka vilken personalsammansättning som är den bästa. Hänvisningen till SIA :s arbete är därför i detta fall väl motiverad. Med hänvisning till de skäl jag här anfört och de övriga skäl som finns redovisade i utskottets betänkande nr 20 ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Richardson inledde sitt anförande med att framhålla att det bakom denna fråga också ligger motsättningar mellan lärargrupper och deras huvudorganisationer. Det är möjligt, men det är helt ovidkommande för det ställningstagande som moderata samlingspartiet gjort i denna fråga.

Vi får alltså på det viset, även om den direkta ämneslärarfunktionen försvinner, på högstadiet undervisning av både adjunkter och mellanstadielärare med tillvalskurser. Personalstrukturen på högstadiet ändras alltså inte, om man ser det i stort. Det finns alltså en övergång här när det gäller lärarfunktionen från mellanstadiet till högstadiet, som kan vara till fördel för undervisningen och eleverna.

Det är väl också sagt huvudsakligen för att utskottet vill understryka att det blir billigare för skolväsendet att ha vidareutbildade mellanstadielärare, som endast vidareutbildat sig upp till den nuvarande ämneslärarnivån. Det är en synpunkt som man naturligtvis kan ha förståelse för, men när det gäller att bemästra undervisningssituationen på grundskolans högstadium anser jag att denna ekonomiska synpunkt inte får tillmätas avgörande betydelse.
Herr talman! Herr Nordstrandh förklarade att de eventuella motsättningar som kan finnas mellan olika lärarorganisationer bör vara och har varit ovidkommande för ställningstagandet. Jag noterar det med tacksamhet. I vad sedan gäller mellanstadielärarna och deras möjligheter att undervisa på högstadiet är det alldeles riktigt en ytterligare komplikation. Vi känner inte riktigt till konsekvenserna av 1967 års lärarutbildningsreform i vad gäller den praxis som kommer att utvecklas: hur pass stor del av undervisningen som just den kategorin kommer att få. Som vi ser det är det ett ytterligare skäl till att avvakta innan en förändring sker.
Herr talman! Jag vill konstatera, att situationen inte blir särskilt klar när det gäller lärarna och deras utbildning på grundskolans högstadium. Vi kommer att ha dels mellanstadielärare utan annan vidareutbildning än tillvalskurser, dels ämneslärare med tillvalskurser och akademiska betyg i ett ämne, dels adjunkter med full kompetens. Jag tycker att man bör sträva efter en förenkling, och den bästa förenkling man kan göra är att ämneslärarfunktionen går upp i adjunktsfunktionen. Å tgärder för att motverka maktkoncentrationen i samhället

Herr talman! En vital och fungerande demokrati är för världens förslavade folk en dröm om ett liv på en högre, lyckligare och mera meningsfylld nivå. För oss i vårt land, ett bland det fåtal länder som har lyckats att få till stånd och leva i en demokrati, är det alldeles uppenbart att vi måste slå vakt om de demokratiska värdena och om själva demokratin som sådan som vår dyrbaraste tillgång. Vår demokrati, vårt parlamentariska system och allt vad därtill hör har erövrats, som vi alla vet, med mycken möda och under bittra strider i långa tider, och de har faktiskt kommit oss till del ganska nyligen. De demokratiska rättigheterna, det parlamentariska systemet med vad detta innebär för oss av positiva ting, är inte någonting som är oss ständigt givet och alltid kommer att finnas i framtiden. Demokratin måste ständigt erövras på nytt. Dess grundval är på grund av människans natur uppenbarligen alltid bräcklig och måste kontinuerligt förstärkas. Herr talman! Vår med möda erövrade demokrati hotas alltid mer eller mindre hos oss liksom på andra håll, där demokratiska system fungerar. Hotet tar sig skilda uttryck i olika länder med varierande grad av industriell, teknisk och ekonomisk utveckling. Ett industriellt utvecklat högskattesamhälle som det svenska utmärks av någonting, som verkar att vara en naturlag men som naturligtvis inte är det och inte får vara det, nämligen av starka tendenser mot maktkoncentration på olika områden. Om dessa tendenser obehindrat får fortsätta att utvecklas, som de har tenderat att göra hittills, måste härav följa ett allvarligt hot mot demokratin, mot dess grundval och mot dess livskraft och fortbestånd. Vi kan se tecknen omkring oss i vårt samhälle i dag. De enskilda människorna får allt svårare att göra sig gällande och att få sina individuella synpunkter, önskemål och förslag beaktade. Det blir längre och längre avstånd mellan dem som är satta att vara beslutsfattare och dem som besluten träffar och som har att rätta sig efter besluten. Det måste, herr talman, såvitt jag kan se vara en allmän strävan, oberoende av politisk meningsinriktning, att motverka sådana tendenser. Det effektivaste sättet och, skulle jag tro, det enda sätt som står oss till buds att effektivt motverka maktkoncentrationstendenserna är decentralisering, i första hand en spridning av beslutsfunktionerna till olika nivåer och olika sammanhang. Denna spridning måste ske både geografiskt och inom gällande organisatoriska ramar. Som jag ser det är de viktigaste områdena där maktkoncentrationen ständigt växer tre: inom förvaltningen, inom näringslivet och även inom organisationsväsendet. Man kan här notera en mycket intressant parallell. Samtidigt som maktkoncentrationen har växt inom de områden som jag nu har nämnt har utvecklingen präglats av framväxten av allt större och större enheter. Detta gäller såväl inom förvaltningen som inom näringslivet och inom organisationsväsendet. Man kan här spåra ett mycket intressant samband, som kanske skulle kunna göras till föremål för djupgående studier, kanske rent av bli en doktorsavhandling. Stora enheter kan självfallet vara effektiva, men då endast i vissa, skulle jag vilja påstå, mycket speciella sammanhang. Det finns också svagheter förknippade med stora enheter. Ju större enheterna blir — vare sig det gäller näringsliv eller förvaltning eller någonting annat — desto mera präglas de av byråkratisering, långsamhet i handläggningen och över huvud taget av mindre god effektivitet. Att till varje pris försöka stimulera och animera, ja, forcera fram stora enheter, tycks vara en modeströmning i dag, herr talman, inte minst inom regeringspartiet, där man tycks ha gripits av vad jag i annat sammanhang har kallat något slags fusionsmani; det skall jag dock inte tala om här i dag. Det är faktiskt en vidskepelse att tro att vad som är stort alltid skulle vara bra. Smådriften är många gånger — och kanske oftare — en effektivare och bättre form. De små enheterna är i själva verket väl så motverka maktkoncentrationen i samhället motverka maktkoncentrationen i samhället effektiva som de stora. Dessa är de jordnära, de som står folket nära i alla skiften och sålunda är både demokratins fundament och viktigaste bålverk. De små enheterna inom både förvaltning och näringsliv skulle jag vilja kalla samhällsdegens jästkulturer, utan vilka inget fullvärdigt samhälle fungerande efter demokratins grundprinciper kan växa fram, leva och utvecklas. Trots att olika åtgärder vidtagits mot maktkoncentrationen har den ändå fortsatt. Det är nästan som om den vore något slags hydra. Bakom skenbar maktfördelning döljer sig ofta faktisk maktkoncentration. Vissa åtgärder som man vidtar i syfte att dämpa maktkoncentrationen får tyvärr ibland t.o.m. motsatt effekt. I dessa dagar har vi ett mycket eklatant exempel på det, och det gäller utlokaliseringen av de statliga ämbetsverken. Grundprincipen för detta är uppenbarligen helt riktig, och den sluter jag hundraprocentigt upp om. Den bygger på decentraliseringsideologin. Men sättet på vilket man planlade utlokaliseringen och på vilket den skall genomföras och de metoder som används innebär enligt min mening att idén har förfuskats. Jag har tidigare tagit ett starkt ord i min mun och sagt att det sätt på vilket man utlokaliserar ämbetsverken är att prostituera decentraliseringsidén, och jag står fast vid detta starka ord, herr talman. Man får en motsatt effekt därför att man inte har gått in på en mycket central punkt i sammanhanget. Man har inte försökt att utreda — det gjorde aldrig den Sjönanderska utredningen — hur mycket av beslutsfattandet som skulle kunna flyttas ut från de centrala ämbetsverken, hur mycket av — jag höll på att säga onödigt — beslutsfattande som har samlats i dessa centrala ämbetsverk och som skulle ha kunnat så att säga utlokaliseras. Det har man aldrig gjort, utan man skickar ut ämbetsverken på olika håll utan sådan analys. Man får då — detta är inte något inlägg i någon utlokaliseringsdebatt utan bara ett exempel — den effekten att maktkoncentrationen ökas ytterligare därför att varken kommunalmän, näringslivsfolk eller andra, som varit vana att g till de centrala ämbetsverken för att beslutsfunktionerna har legat där, kommer att resa land och rike runt. De kommer att gå en nivå högre, till kanslihuset. Därmed har vi fått en ökad maktkoncentration, därför att makten ligger kvar orubbad och stärkt i kanslihuset. Detta är ett exempel på hur det går när man haft en god avsikt men förfuskat en riktig idé. Därför att denna maktkoncentration fortsätter har jag kallat den en hydra. Trots att kommunerna fått ökat antal uppgifter, har de inte fått större inflytande på de avgörande besluten. Den centrala styrningen har ökat genom ett finmaskigt nät av regleringar och av faktiska bindningar. Man skulle kunna tala länge om kommunsammanslagningen liksom om hur många tusentals gräsrötter som försvunnit i det sammanhanget och i stället makten koncentrerats till ett fåtal kommunalbyråkrater. Motsvarande gäller inom näringslivet. De små enheterna får allt svårare att göra sig gällande, de stora koncernerna blir bara större och större och de multinationella företagen bara mäktigare och mäktigare. Den ekonomiska maktkoncentrationen är på sitt sätt den kanske farligaste därför att den är många gånger anonym och den sker i okontrollerbara former, former som inte kan kontrolleras med vanliga demokratiska metoder. Den allt starkare ekonomiska centralisering som skett på detta vis med framväxandet av de stora koncernerna inom näringslivet, med motsvarande svårigheter för de små enheterna att kunna fortsätta att utvecklas och även att nyetableras, har faktiskt uppammats av statsmakterna. Man har befordrat utvecklingen mot större och mäktigare enheter inom näringslivet. Utvecklingen är oroande och hotfull, och den måste vändas. Maktkoncentrationen måste motverkas. Detta är, herr talman, en övergripande uppgift och som jag ser den en av de viktigaste i dagens svenska samhälle. Man måste göra analyser av hur det nuvarande systemet fungerar, presentera handlingsalternativ, t.ex. för hur de många människorna skall få insyn och inflytande vid beslutsfattandet inom förvaltningen och hur småföretagen som skall stimuleras och förstärkas inom näringslivet för att man skall kunna motverka tendensen till maktkoncentration. Detta är en utomordentligt grannlaga och sannolikt också mycket komplicerad uppgift, och arbetet kan endast ske, såvitt jag ser det, genom en parlamentarisk utredning som är kompetent att göra de viktiga avvägningar och övergripande bedömningar som kan te sig nödvändiga. Utskottsmajoriteten säger förstås nej till det här förslaget samtidigt som den understryker att dessa frågor är betydelsefulla. Jag noterar detta som tacknämligt. Utskottsmajoriteten säger vidare: ”I önskvärd utsträckning omfattas de också av pågående utredningsarbete.” Jag vill konstatera, herr talman, att detta är fel. Varken länsberedningen eller koncentrationsutredningen har till uppgift — eller ens kompetens — att göra de omfattande och på väsentliga samhällsområden övergripande bedömningar som erfordras för att dessa väldiga frågor rätt skall kunna analyseras, så att framåtsyftande och för demokratins kontinuerliga vitalitet meningsfyllda förslag skall kunna framläggas. Däremot skulle de här bägge utredningarnas material kunna bli ett alldeles utmärkt underlag för en sådan parlamentarisk utredning som föreslagits i motionen och i reservationen. Jag vill påstå, herr talman, att en sådan parlamentarisk utredning visserligen i dignitet inte är lika betydelsefull som en grundlagberedning men näst intill, eftersom det gäller de fundamentala demokratiska värdena som man syftar till att slå vakt om. Även utskottsmajoritetens nästa påstående anser jag vara felaktigt. Man säger att en samlad utredning av frågorna i motionen skulle gälla ett stort och oenhetligt ämneskomplex. Hur kan man påstå att ett vaktslående om demokratins funktionsduglighet och vitalitet gäller ett oenhetligt ämneskomplex? Att man använder adjektivet oenhetligt i sammanhanget är för mig helt förbryllande. Det gäller ytterst, som jag flera gånger framhållit, vaktslåendet om demokratin. Maktkoncentrationstendenserna på olika områden är tvärtom i högsta grad utomordentligt enhetliga. I sin till synes ödesbestämda utveckling är de en skrämmande företeelse. Utskottsmajoriteten måste ha tänkt fel eller också uttryckt sig slarvigt. Utskottsmajoriteten gör också en stor affär av att den parlamentariska utredning som begärts skulle behöva utreda organisationsväsendet och att staten, som traditionellt undviker att ingripa reglerande på organisationsväsendets område, inte bör tillsätta en utredning om detta. Jag håller helt motverka maktkoncentrationen i samhället motverka maktkoncentrationen i samhället med om detta, herr talman. Men varken motionen eller reservationen har något kategoriskt yrkande att just utvecklingstendensen inom organisationsväsendet skulle utredas. I motionen trycks på att åtgärder mot maktkoncentrationen är nödvändiga främst inom samhället och dess olika organ samt inom näringslivet. Kan utvecklingen inom dessa viktiga områden länkas över i decentraliserad riktning mot spridning av beslutsfattande inom statsoch kommunalförvaltningen och mot förstärkande av småföretagens ställning, så följer av sig självt att även organisationsväsendet blir influerat av en sådan sund strömning, och då behövs inga utredningar beträffande organisationsväsendet. Jag har tidigare sagt, herr talman, att demokratin och allt vad den ger oss är vår dyrbaraste tillgång. Om det uppkommer tendenser som kan hota att på kortare eller längre sikt undergräva demokratins funktionsduglighet och vitalitet, tycker jag att det är angeläget, t.o.m. en plikt för oss som är valda att företräda samhällets intressen, att oberoende av partitillhörighet försöka att sätta oss ned och se i vad mån dessa tendenser till undergrävande av demokratins funktionsduglighet kan vara farliga och vad som i så fall bör göras åt dem.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

Herr talman! Herr Sjönell behandlar i sin motion vissa nackdelar som uppstår genom ökad maktkoncentration i samhället. Vi har just nu hört hur han har kompletterat sina tankegångar. Jag delar i stort den uppfattning som herr Sjönell gör sig till tolk för. Han är kanske litet optimistisk då han eftersträvar ett decentraliserat samhälle. I det läge vi nu är inne i tror jag att vi bör vara tacksamma om vi slipper en ytterligare utökad maktkoncentration. Att jag tillåter mig säga ett par ord här beror på att jag tycker att herr Sjönell såväl i sin motion som i sitt anförande nu litet väl knapphändigt har behandlat de rent nationalekonomiska konsekvenserna av det som i dag sker i vårt samhälle. Övertron på de stora enheterna kanske nu är i avtagande, åtminstone hos en hel del av oss, på samma sätt som vi insett att det ofta har sina nackdelar att bygga alltför stora skolor och alltför stora hus. Koncentrationsutredningen, som tillsattes redan år 1962, har i en hel del avseenden gjort ett bra jobb, men jag liksom herr Sjönell saknar en övergripande utredning om den ekonomiska effekten för samhället. Koncentrationsutredningen har inte i uppdrag att göra detta. Det är det vi arbetar för att den skall få. På så sätt att dess material kan läggas till grund för en helt övergripande parlamentarisk utredning. Vid de stora fusionerna talas det om att de sker i rationaliseringens intresse. Ordet strukturrationalisering har det nog gått en hel del troll i. Att statsmakterna mycket länge varit positivt inställda till dessa strukturrationaliseringar framgår ju bl.a. av att dispensklausulen av år 1966 beträffande viss aktievinstbefrielse fortfarande tillämpas synnerligen generöst. Staten driver alltså på för att få fram dessa fusioner. Men hur följs en sådan strukturrationalisering upp? En strukturratio nalisering, som således inte endast sanktioneras utan även skjutits på av staten och samhället! Jag är mindre intresserad av hur det rent ekonomiskt går för det nya företaget, även om jag naturligtvis i det avseendet helt delar finansministerns uppfattning att om det går bra för företaget så är det också bra för den anställde. Men jag tänker litet på de s.k. friställda i de andra företagen, på dem som inte kom med tåget då denna fusion kom till, och vad det har kostat både samhället och dem själva i personligt lidande. Man kanske måste acceptera detta om nationen som sådan rent företagsekonomiskt vinner på det — jag säger ”kanske” — även om jag inte helt vill acceptera det. Därför menar jag att en av de primära frågorna rent ekonomiskt är och förblir hur prisbildningen blir i det nya läget. Inom bl.a. livsmedelssektorn har det ju skett och sker så stora sammanslagningar, att vissa baslivsmedel nu till mer än 50 procent tillverkas av en enda koncern. Många andra strukturrationaliseringar har säkerligen lett till samma förhållande, med ett ur konkurrenssynpunkt synnerligen farligt resultat. Man har onekligen ibland svårt att komma ifrån tanken att viss strukturrationalisering icke i första hand siktar på att få fram prisbilligare produkter, utan i stället sker nog många rationaliseringar för att ”den stora draken” skall slippa vissa besvärliga konkurrenter. Det är nog av den anledningen som ”de stora drakarna” ofta ger en, som jag tycker, orimligt hög betalning till det gamla företagets ägare. ”Den stora draken” sväljer de självständiga små och medelstora företagen, ibland kanske till samhällets båtnad — det vill jag inte förneka — men ibland och förmodligen ganska ofta till samhällets skada. Herr talman! Jag anklagar absolut ingen. Jag vet alltför litet om vad som egentligen försiggår. Jag delar helt herr Sjönells uppfattning därvidlag. Man kommer inte åt dessa ekonomiska maktkoncentrationer. Vi vet mycket litet. Vissa handlingar från finansdepartementet är som bekant hemligstämplade, och någon mer övergripande parlamentarisk utredning har vi inte — åtminstone inte än. Med all respekt för prisoch kartellnämndens sätt att arbeta vill jag säga att det tyvärr alltför ofta — och det är fullt förståeligt — endast blir ett konstaterande av det som redan skett inom prisbildningen. Man ger inte någon total bild av varför utvecklingen blivit sådan den blivit och vad sammanslagningarna har kostat samhället. Otvivelaktigt har strukturrationaliseringen då och då lett till vissa prisstegringar. Det må därför vara tillåtet att man ibland ställer sig tvivlande till en del drag i utvecklingen i vårt land, där det inom vissa områden snart helt kommer att saknas konkurrens. För att undvika alla missförstånd vill jag poängtera att jag här för ett principiellt resonemang, som omfattar alla företagsformer: statliga, kommunala — t.ex. bostadsföretag — och privata. Det är angeläget att inom ramen för nuvarande ekonomiska system så långt som möjligt stimulera självständiga små och medelstora företag att leva vidare som motvikt till de stora koncernföretagen, detta framför allt av konkurrenshänsyn. En övergripande parlamentarisk utredning på detta område skulle säkerligen komma fram till att åtskilliga misstag har begåtts. Men det är motverka maktkoncentrationen i samhället motverka maktkoncentrationen i samhället genom fel och misstag vi lär oss mest. Därför begriper jag inte varför utskottsmajoriteten inte kan gå mittenpartierna till mötes, till båtnad för vårt näringsliv. Herr talman! Med dessa få ord — ämnet är annars outtömligt — ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Börjesson i Glömminge m.fl.